Herr talman! Finansministern söker nu tillflykt till analys av olika adjektiv. Jag har ofta sagt att det bör föras en lagom hård och stram politik, men finansministern vill tolka mitt tidigare yttrande som att vi skulle vilja förorda en stramare och hårdare politik än regeringen. Det är åtminstone tionde gången vi mött det förenklade resonemanget, att vi vill föra en hårdare och stramare politik än regeringen, därför att vi önskar att någonting skall göras. Det är mot denna analys jag opponerar mig. Uttrycket »lös politik», som herr Sträng talade om, är hans egen uppfinning; jag har inte snuddat vid detta begrepp i mitt anförande. Men det är klart att det då man saknar argument passar att hitta på att motståndarna använt sådana uttryck — annars blir det ju inga argument alls. Det är inte riktigt att säga att politiken alltid måste vara stramare och hårdare då det föreligger ett problem som måste lösas, och det tror jag att finansministern ändå måste erkänna. Det finns härvidlag ingen motsättning meilan den uppfattning jag företräder och den varom jag tror det råder en mycket stor enighet. Det skall föras en politik som skall svara mot situationen, men varje gång vi rekommenderar åtgärder som regeringen inte bryr sig om påstås det att vi vill föra »en stramare och hårdare politik». Hela problemet med försvaret av det inre penningvärdet som, herr finansminister, dock ligger bakom, är inte alltid en fråga om huruvida man skall föra en stramare och hårdare politik. Vilken nationalekonom som helst kan nog intyga att sådana påståenden innebär en förenkling. Jag vill däremot, herr finansminister, påstå att det är direkt felaktigt att säga, att varje devalvering medför en försämring för löntagarna. Jag vill liksom herr Sträng säga att jag inte är den som önskar plåga en motståndare i en diskussion men vill ändå slå fast att finansministern mycket klokt avstått från att försöka vidhålla sitt oriktiga påstående.

Herr talman! Kammaren har ju ytterligare en del frågor att behandla och jag skall därför avstå från en mera ingående diskussion med finansministern om dessa ting. Men när finansministern säger att den historiska erfarenheten visar att en devalvering alltid går ut över löntagarna, vill jag tvärtom påstå att det alltemellanåt har förekommit att sysselsättningsvolymen gånger reallönen per arbetstimme påverkats gynnsamt av en devalvering. Om devalveringen inte hade gjorts skulle det i stället ha blivit en väsentligt ogynnsammare utveckling av den samlade reallönen och den samlade realinkomsten. Jag går naturligtvis inte omkring med alla i detta fall aktuella siffror i fickorna, men om finansministern frågar våra grannar i Finland huruvida de anser att den devalvering Finland gjorde för ett tiotal år sedan ledde till en mindre nationalinkomst än den man eljest skulle haft, så tror jag att man där kommer att svara: Nej, tvärtom. Och det var på samma sätt i Frankrike. Jag frågade för några månader sedan en engelsk nationalekonom, som jag tror att finansministern har anledning hysa stort förtroende för, hurudant opinionsläget var bland de ekonomiska specialisterna i England beträffande en even tuell devalvering. Han svarade att 95 procent av experterna ansåg att England borde devalvera för att skapa ökad sysselsättning och äntligen få ordning på ekonomin — alltså inte för att få en lägre reallön utan för att nå en bättre reallöneutveckling, d.v.s. sammanlagt sysselsättning gånger timförtjänst. Vidare konstaterar jag bara — vilket förstås är lustigt men kanske en aning vemodigt — att en debattör från regeringsbänken, när han tycker att han inte har tillräckligt med argument, ofta börjar tala om motståndarens person. Även andra än herr Sträng har tidigare använt denna metod. Det är detsamma som ett erkännande av att argumenten tryter. Beträffande frågan om den ekonomiska politiken vill jag framhålla två saker. Jag har för det första opponerat mig mot att — varje gång vi talar om att det bör föras en vidare politik, som är anpassad till det läge som föreligger — man svarar på följande sätt: Jaså, ni vill föra en hårdare och stramare politik! Man har ofta sagt det på detta sätt eller har på annat vis velat ge samma intryck. När jag menar att detta är en vilseledande framställning frågar finansministern vad det är för politik vi vill föra. Vi har först och främst förklarat att det grundläggande är skyddet för det inre penningvärdet, d.v.s. att bekämpa inflationen. Varje gång vi talar om det kan vi ju inte behöva dra upp vårt långa program, som omfattar minst ett dussintal punkter. Finansministern får återkomma till detta i budgetdebatten. Hur i all världen kan då finansministern i dag göra gällande, att jag inte gör några konkreta uttalanden om mitt partis politik utan bara säger att den skall vara lagom hård? Nej, vi har ett långt och detaljerat program. För det andra har jag redan tidigare i dag understrukit att det i det läge, som nu uppkommit, på kort sikt krävs att man fäster vikt vid åtgärder vilka är positiva för exporten. Därför, herr talman, förstår jag inte hur finansministern — till försvar för sitt hävdande av en förenklad och vilseledande framställning om hårdhetsgraden i vår politik — kan föra in argumentet, att vi inte talar om vilka åtgärder som skall vidtas. Vi har många gånger gjort sådana konkreta uttalanden och vi kommer också att göra det när det gäller åtgärder av exportstimulerande och andra slag. Det kan finansministern vara övertygad om. Men upprepa inte — det skulle vara ett framsteg för den följande debatten — att vi varje gång vi säger, att det tarvas en till det nya läget anpassad politik, skulle ha schablonmässigt förordat en mycket hård och stram politik. Vi vill att denna i detta avseende liksom i andra skall vara anpassad till det rådande läget.

Herr talman! De ledamöter av denna kammare som är närvarande inser nog att man inte gör en dålig sak bättre genom något som är ännu värre ur saklig debattsynpunkt. Finansministern skall inte tro att han i en saklig debatt, där han gjort vissa felaktiga uttalanden, skall kunna komma ifrån detta genom att påstå att vi i folkpartiet skulle ha varit mycket vaga i våra råd och inte ha lagt fram något egentligt program, där åtgärderna preciserats. Detta skulle vara utmärkande för det parti jag företräder. Skall Ni inte, herr finansminister, reservera karakteristiker av den arten för Edra enklare demagogiska uppträdanden, från andra talarstolar än riksdagens?

Herr talman! Jag vill slå fast att jag varken gav någon personkarakteristik av finansministern eller någon karakteristik av hans parti. Jag kan emellertid inte förneka att jag, för första gången på mycket länge, kände en viss lust att »synda» på den förstnämnda punkten. Men jag vill hellre hålla på en annan princip än den finansministern tillämpar när han tror sig kunna komma ifrån de sakliga argumenten genom uttalanden av detta slag.
Herr talman! Det är faktiskt första gången som herr Ohlin avstår från att göra en karakteristik av mig och mitt parti, och det bör antecknas till protokollet.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat om jag planerar att starta en upplysningskampanj med anledning av förbudet att sälja eller skänka bort fisk som fiskats i vissa sjöar. Jag har tidigare i denna kammare redogjort för myndigheternas åtgärder i anledning av kvicksilverförekomsten i fisk. Trots att myndigheterna genom press och andra massmedia upplyst om att åtgärderna avser endast fisk från vissa vatten har insjöfisk i allmänhet och tidvis även havsfisk mött köpmotstånd. Försäljningen av fisk torde kunna ökas genom propaganda och informationsverksamhet av det slag som sedan flera år bedrivs av olika organ på fiskeriområdet. Bidrag har lämnats till sådan verksamhet från den statliga prisregleringskassan för fisk. Jag vill nämna att frågan om ett centraliserat och intensifierat arbete på detta område nyligen har aktualiserats av företrädare för fiskerinäringen. Överläggningar har redan skett i ämnet mellan dessa och de särskilda sakkunniga som tillkallats i oktober i år för att se över fiskprisregleringen, och på särskild framställning har i dagens konselj ytterligare 200 009 kronor av regleringsmedel anvisats för fiskpropaganda.
Herr talman! Jag är glad över det tilllägg till interpellationssvaret som gjorts i dag och som ger besked om att 200 000 kronor i konseljen anvisats för fiskpropaganda. Det är inte ofta vi inom oppositionen får ett så snabbt och posi tivt svar på en interpellation, och jag är helt tillfredsställd. Nu bör centralnämnden för fiskpropaganda ha möjligheter att påverka det köpmotstånd mot fisk som råder. Hela problematiken om fiskeförbud etc. har, som statsrådet antydde i svaret, tidigare diskuterats här i kammaren, och jag skall inte ytterligare utveckla synpunkterna. Jag är nöjd med svaret och framför än en gång ett tack.
Herr talman! Under en mindre paratyfusepidemi för några år sedan meddelades att smittan hade spritts genom ett parti oxtunga. Detta ledde till en snabb nedgång i försäljningen av sjötunga, och en fiskhandlare i Göteborg har berättat att det berodde på att husmödrarna resonerade som så: Tunga som tunga — det är bäst att vara försiktig! Något liknande har hänt med fisken nu. Det faktum att fisk från vissa vatten bedömts som hälsovådlig och drabbats av försäljningsförbud har lett till att man blivit uppskrämd och slutat köpa fisk. I Göteborgs fiskhamn vräks hundratals och åter hundratals lådor prima människoföda i väg för att bli fiskmjöl eller minkföda.

Det är bra med propaganda. Men det vore också bra om vi — med hjälp av närvarande referenter från press och radio — kunde få spritt att det även från riksdagens talarstol har slagits fast att endast vissa begränsade fiskevatten har drabbats. Jag tror att detta skulle vara till effektiv hjälp för en yrkeskår som för ögonblicket — helt oförvållat är mycket hårt drabbad.
Herr talman! Jag förutsätter att den upplysningsverksamhet som detta anslag möjliggör kommer att baseras på kända förhållanden. Jag anser också att det är angeläget att i det sammanhanget utforma informationen så att den står i överensstämmelse med de resultat de statliga myndigheterna kommit till vid sin bedömning av dessa frågor.

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat om det planeras några åtgärder i syfte att nå ut med sådan information att de barnfamiljer som har möjlighet att erhålla familjebostadsbidrag uppmärksammar denna möjlighet. De nuvarande familjebostadsbidragen har funnits i 20 år. Under årens lopp har såväl bostadsstyrelsen och kommunerna som en del bostadsföretag på olika sätt försökt informera allmänheten om villkoren för dessa bidrag. Senast under våren 1967 har bostadsstyrelsen uppmanat kommunernas förmedlingsorgan att bedriva en sådan upplysningsverksamhet. När bostadssty relsen i september i år mjukade upp övergångsbestämmelserna «beträffande familjebostadsbidrag till familj, som blir trångbodd, uppmanades också kommunerna att genom intensifierad upplysningsverksamhet söka få kontakt med de bidragsberättigade familjerna. I familjepolitiska kommitténs betänkande om familjestödet har bl.a. konstaterats en rad olägenheter med de nuvarande bestämmelserna om familjebostadsbidrag. Kommittén har ansett att det från familjepolitisk synpunkt inte är tillfredsställande att många barnfamiljer genom bidragsvillkoren utesluts från en viktig del av familjestödet. En annan svaghet som kommittén har pekat på och som tas upp i interpellationen är att även många familjer, som uppfyller bidragsvillkoren, likväl inte tycks söka och erhålla familjebostadsbidrag. Detta kan ha flera orsaker, och de relativt komplicerade bidragsvillkoren lär vara en av anledningarna till bidragsformens bristande effektivitet. Familjepolitiska kommitténs utredning om familjebostadsbidragen har lett till en allmän debatt om dessa bidrag, vilken utan tvivel också haft en viss informativ betydelse. Jag vill framhålla att det i samband med den pågående omprövningen av familjebostadsbidragen finns all anledning att beakta det informationsbehov som det har pekats på i interpellationen.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Frågan har väckts i anledning av den debatt som uppstått kring betänkandet om den nya familjepolitiken. I den intervjuundersökning som utredningsinstitutet utförde på uppdrag av familjepolitiska kommittén påvisades att cirka 69 000 bidragsberättigade familjer ej uppbär sådana bidrag. Det innebär att drygt nio procent av de hushåll som be rördes av undersökningen ej erhåller bidrag. Siffrorna är ungefärliga, men återspeglar ändock trenden. I svaret påpekades, vilket är riktigt, att bostadsstyrelsen under våren 1967 uppmanade kommunernas förmedlingsorgan att bedriva upplysningsverksamhet beträffande familjebostadsbidragen. Jag har sett exempel på kommuner som har hörsammat denna uppmaning och genom annonser och annan upplysningsverksamhet underrättat hushållen om premisserna för familjebostadsbidrag. Bl. a. har Hudiksvallsblocket med påtaglig framgång bedrivit en sådan upplysande verksamhet med annonser och tidningsintervjuer. Enligt vad som har berättats mig gav kampanjen goda resultat. Det finns säkerligen andra exempel på hur en kommunal aktivitet på detta område har gjort bidragsberättigade barnfamiljer uppmärksamma på deras rättigheter. Svagheten i systemet är självfallet det förhållandet att socialdepartementet inte, exempelvis genom bostadsstyrelsen, bedriver en mera utåtriktad upplysningsverksamhet i dessa frågor. Detta kunde göras genom en väl tilltagen annonsering i dagstidningarna eller också genom en broschyr till landets hushåll. En ordentlig granskning kanske skulle utvisa att kunskaperna om de rättigheter som finns i samband med olika statliga bidragsformer inte är tillfredsställande. Ansvaret för en meningsfull upplysning vilar på staten, men den kunde gärna kombineras med liknande insatser från kommunerna och en del bostadsföretag. Under budgetåren 1962 67 har staten tjänat cirka 180 miljoner kronor på icke ianspråktagna familjebostadsbidrag. Under innevarande budgetår har i staten upptagits 225 miljoner kronor för familjebostadsbidrag. Om vi ville använda en procent av denna summa för upplysning kring reformen, skulle det vara ytterligt välbetänkt. Socialministern anför i sitt svar att det i samband med den pågående omprövningen av familjebostadsbidragen finns all anledning att beakta behovet av information. Riksdagen får, hoppas jag, under våren 1968 tillfälle att besluta om den nya familjepolitikens utformning. Åtskilligt talar för att man inom ramen för denna politik borde förstärka sambandet mellan bostadsstöd och andra familjepolitiska åtgärder. I detta sammanhang bör man i departement och bostadsstyrelse planera hur upplysningen skall organiseras. Ett uppslag bland andra är t.ex. distribuerandet av en trycksak till varje hushåll med ungefär den uppläggning som var planerad i anledning av den nu havererade hyreslagstiftningen.

Herr talman! Jag delar herr Lindkvists uppfattning att det är otillfredsställande att en social stödform inte kan utnyttjas av dem för vilka den är avsedd. När det gäller familjebostadsbidragen är dessa särskilt många. Däremot är jag inte övertygad om att bristfällig information har en så stor del i skulden till detta förhållande som jag tycker mig förstå att herr Lindkvist menar. Det finns troligen minst 70000 familjer som i alla avseenden — alltså både när det gäller inkomst och när det gäller att ha en tillräckligt stor och modern bostad — uppfyller villkoren för familjebostadsbidrag men som ändå inte har det. Det finns också en större grupp familjer som uppfyller de ekonomiska villkoren — som alltså har så låg inkomst att de skulle ha rätt till dessa bidrag — men som står utan, därför att de även med familjebostadsbidrag inte har möjlighet att efterfråga eller helt enkelt på vår nuvarande bostadsmarknad inte kan få tag i en bostad som berättigar till familjebostadsbidrag. Det har varit omöjligt även för familjepolitiska kommittén att i detalj analysera varpå det beror att dessa omkring 70000 familjer inte har familjebostadsbidrag. Förmodligen är en del av dem helt enkelt okunniga om att stödformen existerar. Jag har inte blivit övertygad om att detta är den enda, kanske inte ens den viktigaste anledningen. Jag är rätt säker på att det finns många familjer som både är berättigade till bidraget och underkunniga om att det finns men som ändå inte har ansökt om sådant bidrag. Flera skäl kan tänkas till detta. Ett är att bidraget i vissa fall är mycket litet — det trappas ju av i förhållande till inkomst; det kan röra sig om så pass små belopp som 30—35 kronor i månaden, och det gäller i så fall de familjer som befinner sig i övre delen av ett givetvis i sin helhet mycket lågt inkomstskikt. För att komma i åtnjutande av detta ganska ringa belopp krävs ett särskilt ansökningsförfarande och vidare en inkomstprövning. Detta får också till följd att i varje fall hyresvärden i det hus där man bor blir informerad om familjens ekonomiska status på ett sätt som kanske inte alla finner så trivsamt. Med andra ord: för så litet pengar, för ett så blygsamt bidrag som det i vissa fall kan röra sig om, är jag rätt övertygad om att icke så få familjer — trots att de är medvetna om sina rättigheter — hellre avstår från den lilla förmånen än underkastar sig denna av många såsom obehaglig upplevda procedur för att komma i åtnjutande av bidragsbeloppet. Något kan säkert åstadkommas med ökad information. Som herr Lindkvist säger finns det vissa erfarenheter som tyder på att det hjälper med ökad upplysning, men jag ville gärna vid detta tillfälle, herr talman, peka på att vi inte kommer att kunna lösa det stora problemet med aldrig så god eller aldrig så omfattande information. Ett stort antal familjer i de inkomstlägen det närmast gäller kommer, oavsett all lämnad information, att vara utan detta stöd, som egentligen var avsett särskilt för dem. Detta gäller alldeles speciellt den grupp som är större än de 70 000 familjer som är berättigade till bidraget men som inte har ansökt om det, alltså den grupp som är kvalificerad efter inkomststrecket, inte efter bostadsvillkoren. Dess värre, herr talman, är det nog så, att inte ens en avsevärd förbättring av familjebostadsbidragen inom det nuvarande systemets ram kan göra mycket åt detta förhållande. Det förhåller sig på det sättet, att för synnerligen många — kanske 70—380 procent av de ensamstående barnförsörjarna — är familjebostadsbidraget helt enkelt en lockande frukt som hålls upp utom räckhåll för dem, därför att de även med detta bidrag inte har tillräckliga resurser för att efterfråga en bostad av den storlek och kvalitet som skulle berättiga dem att få bidraget.

Även med en uppjustering med 20, 30 eller 40 procent av familjebostadsbidragsbeloppet kommer tiotusentals familjer i det här landet att vara i det läget, att de inte — inte ens med detta belopp lagt till inkomsten — kan efterfråga en bostad som, om de skall ha några bostadskrav kvar, skulle kunna tänkas berättiga till familjebostadsbidrag. Lösningen måste ligga i att helt frikoppla stödet från konsumtionsinriktningen och helt enkelt i stället knyta det till det ekonomiska behovet, och därutöver intet. Jag har, herr talman, givetvis ingen ting emot att vi gör propaganda för och lämnar information om en existerande stödform; jag kände bara ett behov av att uttrycka en starkt känd skepsis rörande möjligheterna att på den vägen nå någon väsentlig förbättring av de sämst ställda barnfamiljernas situation.
Herr talman! Herr Lindkvist hade frågat vilka eventuella åtgärder som kunde vidtagas för att sprida ökad information beträffande familjebostadsbidragen. I mitt svar har jag mycket avgränsat berört den frågan men samtidigt pekat på att familjebostadsbidragen är föremål för prövning. Jag tänker alltså inte ta upp det materiella innehållet i denna reform och gå in på någon diskussion om den frågan, eftersom den i hög grad, såsom jag understrukit, är föremål för prövning. Jag har begärt ordet, herr talman, för att till herr Lindkvist säga att frågan om samhällsinformationen över huvud taget är föremål för en statlig utredning. Jag säger detta därför att han i sitt anförande mera allmänt berörde behovet av information om viktiga reformer. Spörsmålet är viktigt, otvivelaktigt, och vi får anledning att ta ställning till detsamma när utredningen har fullgjort sitt arbete.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag kan ange när resultatet av den s.k. Värmlandsundersökningen kommer att offentliggöras och om jag är beredd att medverka till genomförandet av en allmän hälsokontroll. Medicinalstyrelsen har förra veckan lämnat en preliminär rapport över resultatet av den försöksverksamhet med allmän hälsokontroll som ägde rum i Värmland under åren 1962—1965. Av rapporten — som givetvis är offentlig — framgår bl.a. följande. Till undersökningarna kallades ca 117 000 personer, varav ca 90000 genomgick hälsokontroll. Undersökningarna på fältet ombesörjdes av en provtagningspatrull bestående av en sköterska och 4—6 biträden som arbetade vid sidan av och samtidigt med en skärmbildspatrull. Patrullens arbete omfattade upptagning av en kort redogörelse för aktuella sjukdomar, utförande av ett fåtal enkla fysikaliska undersökningar såsom mätning av längd, vikt och blodtryck samt enkel analys av medförda urinprov. Därutöver uppsamlades blodprov för centralt anordnad analys. Skärmbildsundersökning utfördes genomgående vid samma undersökningstillfälle. till ett centralt analyslaboratorium i Stockholm. De underkastades där automatiserade analyser. Resultaten av analyserna databehandlades och sammanställdes med undersökningsresultaten. Efter analys av de samlade värdena kallades personer med misstänkta sjukliga avvikelser — ca 8,5 procent av samtliga undersökta till efterundersökning av läkare på en särskilt upprättad efterundersökningsstation = i Värmland. Dessa efterundersökningar utmynnade i ett medicinskt bedömande av varje särskilt fall. Därvid angavs huruvida det förelåg behov av ytterligare medicinsk utredning eller vård. Erforderliga hänvisningar till sjukvårdsinrättningar lämnades. Den egentliga hälsokontrollundersökningen var därmed avslutad. De totala kostnaderna för hälsokontrollen har uppgått till 4,8 milj.kr.nor, varav 4,2 milj.kr.nor faller på staten och resten på landstinget och primärkommuner. Detta innebär en kostnad på i runt tal 50 kronor per undersökt person. Resultaten från försöksverksamheten sammanfattar medicinalstyrelsen på följande sätt. Det är tekniskt möjligt att med den använda tekniken genomföra en hälsokontroll av stora befolkningsgrupper med obetydlig insats av kvalificerad personal. Resultaten är uppmuntrande beträffande den tekniska precisionen och den praktiska genomförbarheten av den primära undersökningen. Svårigheterna att kontinuerligt erhålla kvalificerad läkararbetskraft för utförande av efterundersökningarna har dock medfört att dessa i vissa fall kommit att ske avsevärd tid efter provtagningen. Det har hittills inte varit möjligt att direkt bevisa att den nya urvalstekniken resulterat i att personer med aktuellt behov av sluten vård samlats upp i den grupp som sållats ut vid undersökningsförfarandet i jämförelse med den grupp som passerat utan anmärkning. Denna omständighet kan dock bero på alltför små resurser vid utförandet av kontrollundersökningarna. även om man kan konstatera att personer med behov av sluten vård i viss utsträckning kunnat väljas ut, förefaller dock en betydlig del av alla personer med sådant vårdbehov ha hamnat i den grupp som passerat hälsokontrollen utan anmärkning. Den blodkemiska urvalsmetoden såsom den utformades kan inte ersätta skärmbildsverksamheten för uppspårande av lungtuberkulos och andra viktiga lungsjukdomar. Den är inte heller särskilt effektiv för uppspårande av cancersjukdomar i allmänhet. Värderingen av resultaten ger enligt styrelsen vid handen att hälsokontroller av Värmlandsundersökningens typ i dagens läge och i nuvarande utformning inte kan rekommenderas till allmänt bruk t.ex. i landstingsregi. En fortsatt försöksverksamhet ter sig mycket angelägen. Jag vill här nämna att försöksverksamheten med allmänna hälsokontroller har fortsatt i Gävleborgs län, där vissa befolkningsgrupper undersökts. Resultatet härav bearbetas för närvarande av medicinalstyrelsen. Herr Gustavsson tar också upp frågan om de allmänna skärmbildsundersökningarna och behovet av hälsokontroller. De allmänna <skänmbildsundersökningarna utförs länsvis av medicinalstyrelsens skärmbildscentral på begäran av sjukvårdshuvudmännen. Styrelsen har i sina anslagsframställningar för nästa budgetår anfört att en påtaglig minskning under senare år inträtt i sjukvårdshuvudmännens intresse för dessa undersökningar. En omprövning av verksamhetens målsättning och utformning är enligt styrelsen nödvändig. Med anledning härav har regeringen den 3 november 1967 uppdragit åt medicinalstyrelsen att bl.a. utreda förutsättningarna för att de kommunala sjukvårdshuvudmännen skall kunna överta skärmbildscentralens verksamhet i fråga om undersökningar av andra än militär personal. I samma beslut har styrelsen fått i uppdrag att verkställa en översiktlig kartläggning av de hälsoundersökningar av skilda slag, som företagits under senare år eller som för närvarande pågår eller planeras i landet. Jag räknar med att det utredningsmaterial, som medicinalstyrelsen med anledning av de meddelade uppdragen kommer att lägga fram, skall jämte resultatet av försöksverksamheten med allmänna skärmbildsundersökningar i Värmlands och Gävleborgs län kunna tjäna som underlag för en allsidig utredning om hälsoundersökningar. Med hänsyn till skärmbildsverksamhetens nuvarande situation kan det dock bli aktuellt att föra över denna verksamhet till sjukvårdshuvudmännen redan innan ett sådant utredningsarbete slutförts.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det utförliga svaret som också gav en hel del positiva besked. Det är glädjande att det har hänt så mycket på detta område under den senaste tiden och efter det att jag ställde interpellationen. Medicinalstyrelsen har äntligen redovisat resultatet av 1962 års Värmlandsundersökning, även om det ännu bara föreligger i en preliminär rapport. Medicinalstyrelsen konstaterar «att det är tekniskt möjligt att genomföra en hälsokontroll av stora befolkningsgrupper med obetydlig insats av kvalificerad personal och framhåller att kostnaderna inte ter sig avskräckande. Sedan anför man emellertid att det är svårt att erhålla kvalificerad läkararbetskraft för efterundersökningar. Det sistnämn da äger väl sin riktighet, eftersom vi har läkarbrist åtminstone i vissa regioner. Å andra sidan kan man säga att om man inte med hjälp av hälsokontroll upptäcker sjukdomar på ett tidigt stadium måste den slutna vården ta hand om personer när sjukdomen sedan uppdagas. Därför är det angeläget att så tidigt som möjligt försöka uppdaga sjukdomarna. Därmed kan man ge effektivare behandling och kostnaderna blir lägre. Jag skulle tro att vi i så fall skulle kunna ta emot fler fall i den öppna vården än vi nu gör. Medicinalstyrelsen säger också, att den inte kan rekommendera hälsoundersökningar av Värmlandsundersökningens typ till mera allmänt bruk. Detta grundas delvis på att man kanske haft alltför små resurser för kontrollundersökningar. Om så är fallet måste givetvis ökade resurser tillföras. Frågan blir då vilka möjligheter vi härvidlag har. Enligt min uppfattning bör man kunna bredda dessa undersökningar; det borde vara möjligt att utan nämnvärd kostnadsökning genomföra fler prov vid undersökningarna. I svaret sägs också, att en fortsatt undersökning ter sig mycket angelägen. Det vill jag starkt understryka. Jag vill fråga socialministern om någon undersökning planeras utöver den försöksverksamhet i Gävleborgs län som omnämnes i svaret. Vad beträffar skärmbildsundersökningarna anser jag det vara självklart att sådana skall göras i anslutning till hälsoundersökningarna. Man kan inte undgå att av svaret få intrycket, att medicinalstyrelsen inte är särskilt iniresserad av att satsa på den verksamhet som bedrivs i dess skärmbildscentral. Nu säger statsrådet, att en omprövning av verksamhetens målsättning enligt medicinalstyrelsen är nödvändig. Med anledning härav uppdrog regeringen den 3 november åt medicinalstyrelsen att bl.a. utreda förutsättningarna för de kommunala sjukvårdshuvudmännen att överta skärmbildscentralens verksamhet. Jag anser detta vara riktigt, men jag är förvånad över att det i denna utredning inte ingår någon representant för sjukvårdshuvudmännen; det framgår i varje fall inte av svaret att så skulle vara fallet. Slutligen säger statsrådet att det med hänsyn till skärmbildscentralens nuvarande situation kan bli aktuellt att överföra denna verksamhet till sjukvårdshuvudmännen, redan innan den allsidiga utredningen beträffande hälsoundersökningen har slutförts. Jag förmodar att statsrådet med uttrycket »nuvarande situation» avser det »bristande intresset> — som det heter i svaret — från sjukvårdshuvudmännens sida. Man frågar sig vilken anledningen till det minskade intresset kan vara. Faller ansvaret härför på sjukvårdshuvudmännen eller på medicinalstyrelsen? Jag är tveksam beträffande lämpligheten av att överföra skärmbildscentralens verksamhet till sjukvårdshuvudmännen, innan hela frågan om hälsoundersökningarna har klarlagts. Om vi får en allmän hälsokontroll, i vilken jag förutsätter att skärmbildsundersökningar kommer att ingå, bör då inte denna ske i medicinalstyrelsens regi? Under sådana förutsättningar bör väl medicinalstyrelsen i avvaktan på den av statsrådet omnämnda allsidiga utredningen ha skärmbildspatrullerna kvar till sjukvårdshuvudmännens förfogande, och vi bör väl även utnyttja de resurser som i dag finns inom medicinalstyrelsen och skärmbildscentralen. Den som är något engagerad i landstingsverksamheten frågar sig också om landstingen i dag med sin ansträngda ekonomi är beredda att på en gång ta på sig nya arbetsuppgifter. Jag vill än en gång tacka för svaret, som innehåller många positiva upplysningar. Helt allmänt vill jag dock betona vikten av ett gott samarbete mellan skärmbildscentralen och huvudmännen och av att den undersökning som medicinalstyrelsen skall företa sker så snabbt som möjligt. Jag hälsar också med tillfredsställelse statsrådets besked om en allsidig utredning beträffande hälsoundersökningarna.
Herr talman! I många län har man i anslutning till de lunggenomlysningar som görs kunnat få i gång en undersökning av urinprov för att avslöja diabetes. I somliga län har man lagt ned mycket arbete på att fullfölja dessa undersökningar för att få ut ett vetenskapligt resultat och för att ge hjälp åt de nyupptäckta diabetesfallen. I somras hade jag anledning att undersöka vad man i olika landsting hade kommit till för slutsatser. Det visade sig att de hade lagt upp undersökningarna mycket olika, att de redovisade resultaten på mycket olika sätt och att somliga landsting väntade ganska länge med redovisningarna. Jag fick den uppfattningen att sådana här undersökningar om de skall få något vetenskapligt värde — vilket jag tror att de kan få — bör ledas något mer enhetligt. Det var t.ex. inte möjligt att genom medicinalstyrelsen få upplysning om vilka län som påbörjat undersökningarna eller huruvida resultaten av dem var publicerade; för att få reda på detta fick man fråga de olika huvudmännen. Självklart ligger det för landstingen närmast till hands att se undersökningarna som en patientservice. Om man nu planerar att låta landstingen själva svara för dessa undersökningar, skulle jag önska att man i alla fall försökte åstadkomma enhetlighet i ledningen, så att man också kan få annan nytta av undersökningarna än den direkta patientnyttan. Jag tror att också vetenskapsmännen har en del att hämta här när det gäller att kartlägga folksjukdomarna och undersöka om de kan bekämpas bättre genom dessa undersökningar. Landstingen har ofta i sådana här sammanhang visat sig mycket flot ta, och jag skulle vilja uttala ett tack till de många landsting som visat vilja att till varje pris hjälpa till när en patientgrupp ber dem om stöd.
Herr talman! Herr Gustavsson ställde några frågor till mig, och jag skall i korthet försöka besvara några av dem. Men först vill jag framföra några allmänna synpunkter. Man skall inte glömma bort att Värmlandsundersökningen på sitt sätt varit en experimentell verksamhet med ny teknik och nya analysmetoder, och däri har naturligtvis ett stort värde legat. Vi har fått erfarenheter av hur långt man f. n. kan komma med dessa analysmetoder, datateknik etc. Jag har redan redovisat medicinalstyrelsens synpunkter på den utförda undersökningen. Det gäller naturligtvis att gå vidare med de erfarenheter som nu föreligger. Medicinalstyrelsen kommer att göra det. Om jag är rätt underrättad överväger man att eventuellt någon gång 1969 göra en ny undersökning i Gävleborgs län. Något definitivt beslut härom föreligger väl ännu inte, men detta är vad som planeras på sikt. Den andra fråga som togs upp var skärmbildsundersökningarna. Herr Gustavsson uppehöll sig ganska länge vid den frågan. Jag vill nämna att man gjort en undersökning av orsakerna till att landstingen visat ett så relativt litet intresse av att utföra sådana undersökningar. För att kunna göra en prognos beträffande den framtida omfattningen av verksamheten hemställde medicinalstyrelsen i en cirkulärskrivelse i februari 1966 hos samtliga sjukvårdsstyrelser om uppgift, huruvida och i vilken omfattning skärmbildscentralens medverkan vid hälsoundersökningar skulle komma att påkallas fram till år 1970. Positiva svar erhölls därvid från ett tiotal sjukvårdsstyrelser, bland dem samtliga de som genomfört allmänna skärm bildsundersökningar endast en gång. Med de sistnämnda har därefter definitiva överenskommelser träffats om påbörjande av allmänna skärmbildsundersökningar under 1967 och 1968. Övriga positivt inställda sjukvårdsstyrelser har vid senare förda förhandlingar förklarat sig av olika skäl inte kunna påbörja undersökningarna under den aktuella tidsperioden utan ställt dem på framtiden. Om och i vilken omfattning undersökningarna kan komma att bedrivas efter den 1 juli 1969 är alltså 1 dagens läge ovisst. Den främsta orsaken till den inträffade nedgången i verksamheten torde vara att det ursprungligen uppställda målet snart i huvudsak nåtts, nämligen att genomföra två skärmbildsundersökningar i landet. En undersökning av verksamhetens målsättning och utformning är därför enligt medicinalstyrelsen angelägen, och det är den undersökningen man nu skall göra. I detta sammanhang vill jag säga till herr Gustavsson att detta naturligtvis kommer att ske i intim kontakt med sjukvårdshuvudmännen, landstingen. Man får ju då se vilka resultat man kommer fram till. Man får emellertid inte glömma att skärmbildscentralen är en serviceinstitution som tillhandahåller sjukvårdshuvudmännen dessa tjänster. Men det är sjukvårdshuvudmännen som är beställare hos skärmbildscentralen. Om det föreligger ett begränsat intresse från sjukvårdshuvudmännens sida att anlita skärmbildscentralen, får vi en utveckling som den som nu medicinalstyrelsen har pekat på och som är bakgrunden till att man vill ta upp hela frågan till prövning. Herr talman! Jag har i mitt svar också pekat på att medicinalstyrelsen avser att undersöka vilka olika former av hälsokontroller som företas av sjukvårdshuvudmännen. Jag vill understryka att detta är värdefullt för att kunna få en samlad bild och för att därefter kunna pröva vilka nya steg som bör tas. Allra sist vill jag understryka att alla insatser av förebyggande art självfallet är av utomordentligt stor betydelse.

Herr talman! Herr Gustafsson i Borås har i interpellation frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nedbringa väntetiderna vid rättspsykiatriska undersökningar i brottmål. Jag har tidigare haft tillfälle att redovisa för riksdagen läget inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. När jag ungefär vid denna tid förra året i denna kammare besvarade en interpellation av herr Hamrin i Jönköping så framhöll jag, att den genomsnittliga väntetiden för dem som hålls häktade i väntan på undersökning hade ökat i jämförelse med förhållandena i december 1965. Jag måste nu tyvärr konstatera att denna negativa utveckling fortsatt under 1967. Väntetiderna för både häktade och icke häktade är i dag längre än vad de har varit tidigare. Antalet undersökningsfall synes vara i stigande. Tillströmningen av häktade till de rättspsykiatriska undersökningsavdelningarna uppgick under månaderna januari—oktober i år till 466 mot 422 respektive 375 under motsvarande period åren 1966 och 19653. också som behandlingsavdelningar för akuta vårdfall bland kriminalvårdsklientelet. Den alltmer uttalade psykiska labiliteten hos detta klientel har ställt ökade anspråk på anstalternas psykiatriska vårdresurser under senare tid. Inte minst det tilltagande narkotikamissbruket bland = anstaltsklientelet har bidragit till denna utveckling. Särskilt besvärande har beläggningssituationen blivit på långholmsanstaltens psykiatriska avdelning. Väntetiderna för undersökning av häktade är längre där än på andra håll i landet. Trångboddheten och de otidsenliga lokaliteterna har också medverkat till att undersökningsklientelet upplever vistelsen på Långholmen som mycket pressande. Enligt den organisationsplan som antogs av 1961 års riksdag skall nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Byggnadsarbetena för klinikerna i Uppsala och Lund sätts i gång i början av år 1968. Dessa kliniker beräknas vara färdiga våren 1969. Kliniken i Göteborg avses bli klar vid årsskiftet 1969/ 70. Beträffande kliniken i Umeå pågår förhandlingar med Västerbottens läns landsting om att uppföra kliniken vid lasarettet i staden. En ny rättspsykiatrisk klinik i Stockholm ingår i det statliga byggnadskomplex som enligt planerna skall uppföras inom kvarteret Kronoberg. De nya klinikerna kommer att medföra ökad effektivitet i undersökningsarbetet och dessutom bättre förhållanden för undersökningsklientelet. I och med att kriminalvårdens befattning med de rättspsykiatriska undersökningarna upphör allteftersom nya kliniker tas i bruk, blir undersökningsorganisationens läkare befriade från arbetet med vårdfall och kan helt ägna sig åt undersökningarna. Undersökningsorganisationens personella resurser beräknas i det läget vara tillräckliga för att undersökningarna skall hinnas med inom före skriven tid. Det är emellertid uppenbart att någon avgörande förbättring av förhållandena inom undersökningsorganisationen inte kan väntas förrän de nya klinikerna tas i bruk. I avvaktan härpå måste liksom hittills olika provisoriska åtgärder vidtas för att förkorta väntetiderna för undersökningsfallen. Läkare utanför undersökningsorganisationen har under åren gjort mycket värdefulla insatser i undersökningsarbetet. För att ytterligare stimulera utomstående psykiatrer att medverka i detta arbete har arvodet för de undersökningar, de utför, nyligen höjts. Försök har gjorts att förbättra förhållandena för dem som på långholmsanstalten väntar på undersökning. En särskild avdelning för väntande undersökningsfall har anordnats i friställda utrymmen. När specialavdelningarna för den nya centralanstalten i Österåker blir inflyttningsklara vid årsskiftet 1968/69, blir det möjligt att på Långholmen anordna tillfredsställande provisoriska 1okaler för en utökad rättspsykiatrisk klinik. Möjligheterna till organisatoriska åtgärder av annat slag och med mer omedelbara verkningar undersöks för närvarande. Inom justitiedepartementet övervägs också alla tänkbara möjligheter för att åstadkomma förbättringar i situationen för de häktade, som väntar på att få undergå rättspsykiatrisk undersökning. Främst övervägs om det går att låta åtminstone vissa av dem tillbringa väntetiden på annat håll inom kriminalvården än i de häkteslokaler som nu står till förfogande. Frågan vilka författningsändringar som behövs och vilka praktiska åtgärder som bör vidtas i detta syfte har behandlats vid överläggningar mellan berörda departement och myndigheter och med företrädare för rättspsykiatrin. Som framgått har jag ansett det nödvändigt att undersöka alla möjligheter att komma till rätta med den otillfreds ställande situationen inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Det finns anledning att räkna med att de åtgärder som jag har antytt skall verksamt bidra härtill, men jag är beredd att pröva alla uppslag som syftar till en förbättring av förhållandena.

Herr talman! Hur väl man än söker planera i ett samhälle kan missförhållanden uppstå, som har en sällsamt envis förmåga att kvarstå. Det förhållande som jag påtalat i interpellationen är av så allvarlig ari att JO kallat det för en kräftskada i vår kriminalvård, och vi behöver inte spilla tio ord på att fastslå, att den långa väntetiden för sinnesundersökningar vid brottmål är sådan att ett rättssamhälle inte kan stå till svars härmed. Det kan synas opåkallat att ta upp en fråga som så sent som för ett år sedan behandlades här i kammaren, men när jag läste JO:s skrivelse i augusti i år fann jag det motiverat att åter föra denna allvarliga fråga på tal. Jag tackar lustitieministern för det utförliga svaret på min interpellation, och när jag nu tillåter mig några kommentarer sker det inte i polemiskt syfte. Det finns ingen anledning till det. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern anser de långa väntetiderna för häktade som väntar på sinnesundersökning vara ett allvarligt problem. Något annat hade jag givetvis inte väntat. Det är också glädjande att tidtabellen för färdigställande av de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg tycks kunna hållas. Tyvärr tycks det emellertid av svaret att döma inte föreligga någon fastslagen tidtabell för iordningställande av häktet och kliniken för Stockholm, där de verkligt stora problemen finns. Detta är utomordentligt allvarligt, inte bara med tanke på undersökningsfallen utan också för alla andra häktade som nu får vistas på kronohäktet och i polishäkten i Stockholm under orimliga förhållanden. Jag hoppas att man från statens sida gör allt för att snabbt kunna starta de planerade byggena. Det är naturligtvis riktigt att försöka bereda åtminstone vissa av de häktade undersökningsfallen möjlighet att vänta i lämpligare lokaler än i t.ex. kronohäktet, som på grund av den ständiga överbeläggningen och de bristande sanitära anläggningarna måste sägas vara olämpligt även för korttidsförvaringar. Men detta förhållande undanröjer inte kardinalfelet med de nuvarande väntetiderna: att de medför långvariga inspärrningar utan dom och i pressande väntan. Detta är förhållanden som utan överdrift kan sägas vara ett allvarligt steg från rättssäkerheten, och de är ödesdigra även ur resocialiseringssynpunkt. Ja, det kan t.o.m. ifrågasättas om dessa långa väntetider i inspärrning är förenliga med konventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern söker efter alla tänkbara möjligheter att förbättra situationen för de häktade i vad gäller placering i lokaler samt att hela detta frågekomplex har varit föremål för överläggningar mellan departement och myndigheter. Jag skulle emellertid ha varit ännu mera tacksam om justitieministern i sitt svar hade kunnat ge en fylligare belysning av det som enligt min mening är problemets kärna, nämligen bristen på psykiatrer. Det är i hög grad önskvärt att denna brist angripes nu och med skärpa. Organisationen för rättspsykiatriska undersökningar samt kriminalvårdens egen psykiatervård omfattar sammanlagt omkring ett trettiotal läkare. Av dessa är endast fem avdelade enbart för kriminalvårdens vårdfall, medan ungefär lika många finns på undersöknings stationer där endast rättspsykiatriska undersökningar utföres. Övriga läkare delar sin tid mellan vårdfallen och undersökningsfallen — möjligen med någon övervikt för de senare. När man nu vid början av 1970-talet skiljer organisationen för rättspsykiatriska undersökningar från kriminalvårdens anstaltsorganisation tycks man förutsätta att samtliga de läkare som nu helt eller delvis är sysselsatta med rättspsykiatriska undersökningar helt skall gå över till denna del av verksamheten. Frågan är då vem som skall ta hand om alla de vårdfall på anstalterna sam nu upptar en så stor del av tiden för de läkare som skall utföra rättspsykiatriska undersökningar. På kriminalvårdsstyrelsen anser man att det i framtiden behövs åtminstone två psykiatrer inom varje räjong för vårdfallen. I dag finns det två tjänster vid kumlaanstalten — vilka båda står obesatta — två specialtjänster vid Roxtuna samt en vid östra räjongen, stationerad på Långholmen. Det är alltså uppenbart att en avsevärd ökning av antalet psykiatrer måste företas inom kriminalvården när de båda organisationerna skall skiljas åt. I dag blir vårdfallen försummade, och undersökningsfallen drabbas av orimliga väntetider på grund av att psykiatrerna inom den sammanlagda organisationen är för få. Dessa uppgifter har jag fått från tjänstemän vid kriminalvårdsoch medicinalstyrelserna. Om nu organisationerna på vissa platser skall skiljas åt så tidigt som under 1969, vore det rimligt att redan nu börja utöka antalet psykiatertjänster inom kriminalvården. Annars kommer det uppdämda behov av psykiatertjänster, som plötsligt blir synligt vid organisationernas skiljande 1969/70, att bli omöjligt att fylla. Jag hoppas därför att detta behov kommer att beaktas i årets statsverksproposition. Mig synes det stora problemet alltså vara just den bristande tillgången på läkare. När justitieministern säger att han vill pröva alla uppslag som syftar till förbättring av situationen är ju detta en maning — den riktas även till mig — till konstruktivt tänkande. Det är väl inte så lätt för mig att lägga fram några förslag i detta avseende — det skulle ju nästan innebära att jag trodde mig kunna göra mera än vad man presterar inom departementet. Jag vill dock gärna åter trycka på det förhållandet att en fråga som är av stor vikt givetvis är om rättspsykiatrin arbetar under sådana förhållanden att den drar till sig och behåller tillräckligt antal läkare. Kriminalvårdsstyrelsen synes räkna med att brist på psykiatrer kommer att råda även för framtiden. Det måste då vara angeläget att statsmakterna får utbildningsresurserna under kontroll och att anställningsvillkoren blir sådana, att de drar till sig rättspsykiatrer och främjar tillgången på erfarna sådana. Att läkare på psykiatrins område tillfälligt ställer sina krafter till förfogande är mycket bra, men det är å andra sidan ingen lösning. Med dessa enkla kommentarer tackar jag än en gång justitieministern för svaret. Jag har både läst och hört statsrådets svar på min fråga och tolkar det som ett ja. Givetvis har detta ja inte varit betingat av vad jag anfört i interpellationen, utan det innebär ett fullföljande av påbörjat arbete. Jag önskar dock att det som jag nu sist fört på tal bleve föremål för en större uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig, om jag vill medverka till att snabbt få till stånd lagändring i syfte att förhindra kommersiellt utnyttjande av kommunala bostadsförmedlingars register och därmed tillgodose enskildas intressen av att hemlighålla uppgifter av privat natur som ingår i dylika register. Bakgrunden till herr Hugossons fråga är att det på senare tid har förekommit att ett enskilt företag, som driver privat bostadsförmedling, har låtit mikrofotografera uppgifter ur kartoteken hos kommunala bostadsförmedlingar. Företaget bearbetar fotograferat och lagrat material med datamaskin och lämnar mot betalning upplysningar till kunder, som använder sig av dess tjänster. Justitieombudsmannen har på särskild förfrågan meddelat att han för sin del anser att kartotek hos kommunala bostadsförmedlingars register är att betrakta som allmän handling och att laga grund saknas för att hemlighålla sådant kartotek. Herr Hugosson är — om jag förstått honom rätt — inte nöjd med rättsläget sådant som JO har uppfattat det. Han påpekar, att en bostadsförmedlings kartotek kan innehålla uppgifter om bostadssökandes personliga förhållanden, som är av förtrolig natur och inte bör vara tillgängliga för utomstående. Det skall genast erkännas, att denna synpunkt inte saknar berättigande och att herr Hugosson med sin interpellation har fäst uppmärksamheten på invecklade problem, som i en ganska nära framtid kommer att kräva ställningstaganden från statsmakternas sida i flera sammanhang. Jag skall ge några exempel som visar vad jag syftar på. Offentlighetskommittén har lagt fram förslag till nya sekretessbestämmelser. Detta förslag bereds inom justitiedepartementet, och därvid kommer givetvis att beaktas i vilken utsträckning och under vilka villkor som uppgifter av olika slag i myndigheters register bör vara tillgängliga för allmänheten. Frågan om kostnader och avgifter för tillhandahållande av allmänna handlingar har visst samband med offentlighetsoch sekretessfrågan. Denna fråga kommer att få ökad betydelse genom den alltmer omfattande användningen av automatisk databehandling i offentlig verksamhet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har den 26 september i år förordnat sakkunniga att utreda arkivfrågorna för den moderna informationsbehandlingens databärare m.m., och enligt direktiven för utredningsarbetet skall de sakkunniga ta ställning till bl.a. vissa serviceproblem gentemot allmänheten som datatekniken medför. Det kommersiella utnyttjandet av datatekniken öppnar emellertid även andra rättsliga perspektiv än dem som herr Hugosson har berört. Den tekniska utvecklingen har medfört att det har skapats tidigare oanade möjligheter att uttaga och sammanställa data ur olika register. Eftersom många register som nu är offentliga innehåller uppgifter om enskilda av personlig art, kan en sammanställning av sådana uppgifter, om den missbrukas, blottställa enskilda människors privatliv på ett sätt som inte kan accepteras. Den av mig förra året tillkallade integritetsskyddskommittén kommer att i sitt arbete uppmärksamma de olika problem som den moderna tekniken kan ge upphov till på personrättens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på den fråga som jag rest i min interpellation. Det förhållandet att ett privat företag i kommersiellt syfte etablerat sig i bostadsförmedlingsbranschen har upp rört såväl allmänhet som kommunalmän. Orsaken är att företaget i fråga utnyttjat de kommunala bostadsförmedlingarnas register. Dessa register innehåller i vissa fall inte blott uppgift om den bostadssökandes namn och adress utan även uppgifter om den bostadssökandes rent personliga förhållanden, som denne lämnat till den kommunala bostadsförmedlingen i tron att uppgifterna icke skulle komma till någon annans kännedom än bostadsförmedlingens. För de kommunala bostadsförmedlingarna är det väsentligt att allmänheten hyser förtroende för förmedlingarna och lämnar de uppgifter som kan vara avgörande för en rättvis och socialt riktig turordning vid förmedlingen av lägenheter. Det nu inträffade och vad som kan tänkas följa torde leda till att de bostadssökande blir synnerligen restriktiva när det gäller att lämna personliga uppgifter till de kommunala bostadsförmedlingarna. JO anser, som statsrådet anfört i svaret, att »kartotek hos kommunala bostadsförmedlingars register är att betrakta som allmän handling och att laga grund saknas för att hemlighålla sådant kartotek». Jag drar av interpellationssvaret slutsatsen att statsrådet delar JO:s uppfattning om tolkningen härvidlag av gällande sekretesslagstiftning. I och för sig är det önskvärt att offentlighetsprincipen tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Men i detta fall är ju uppgifterna i kartoteken även ett arbetsmaterial, och dylikt material brukar vara skyddat av sekretesslagen. När därtill kommer att materialet utnyttjas kommersiellt, i privat vinstsyfte, blir man än mer betänksam. Vidare drar jag av svaret slutsatsen att även statsrådet är bekymrad över den uppkomna situationen. Statsrådet säger att jag med min interpellation »har fäst uppmärksamheten på invecklade problem, som i en ganska nära framtid kommer att kräva ställningstaganden från statsmakternas sida i flera sammanhang». Jag tar detta till intäkt för att statsrådet genom lagstiftningsförslag kommer att ge riksdagen möjlighet att ändra nuvarande lagar i dessa avseenden. Som en följd av JO:s tolkning av sekretessbestämmelserna funderar vissa kommuner på att ombilda sina bostadsförmedlingar till stiftelser. Huruvida detta är förenligt med kommunallagens bestämmelser har jag inte haft någon anledning att undersöka. Men om så är fallet och de kommunala bostadsförmedlingarna omvandlas till stiftelser, blir resultatet av JO:s tolkning av sekretessbestämmelserna att den kommunala - bostadsförmedlingsverksamheten helt undandrages offentlig insyn. En dylik utveckling, som en följd av ett skrupelfritt privatföretags agerande, anser förmodligen inte många i vårt land önskvärd. I sammanhanget har även aktualiserats frågan om den kommunala myndighetens möjlighet att ta ut ersättning för att lämna ut registeruppgifter eller ställa hålkortskartotek och magnetband till förfogande för reproducering. Att göra upp och hålla bostadsförmedlingarnas register aktuella är förenat med stora kostnader, som täcks av kommunala skattemedel. Vidare är systemoch programmeringsarbetet för den moderna datatekniken synnerligen kostsamt. När myndigheterna enligt offentlighetsprincipen är skyldiga att lämna ut dylika uppgifter och system kan alltså privata företag driva verksamhet på basis av material som skattebetalarna hjälpt till att finansiera. Det är minst sagt upprörande att den kommunala myndigheten i detta fall inte skall vara berättigad att ta ut en avgift för de uppgifter som ställs till företagens förfogande. Skulle det inte vara möjligt här att tillämpa bestämmelserna om copyright? I sitt svar hänvisar statsrådet till att chefen för ecklesiastikdepartementet tillsatt sakkunniga för att utreda dessa frågor. Låt mig uttrycka förhoppningen att dessa sakkunniga arbetar snabbt, så att förslag till lagstiftning kan föreläggas riksdagen redan under nästa år. Jag utläser ur statsrådets svar på den fråga jag tagit upp i min interpellation en positiv inställning till att den framtida sekretesslagstiftningen och annan lagstiftning på hithörande områden skall förhindra sådant som nu förekommit vid de kommunala bostadsförmedlingarna.

Herr talman! Jag har i mitt svar förklarat att statsmakterna inom en ganska nära framtid kommer att ta ställning till dessa frågor. Tyvärr kan jag inte lämna något mera preciserat besked, eftersom en rad olika kommittéer arbetar med saken och vi först måste ha deras material innan vi kan lägga den på riksdagens bord.

Herr talman! Herr Werbro har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om sådana åtgärder kommer att vidtas att brandsäkerheten i våra skolor blir tillfredsställande samt om man kan förvänta att regeringen kommer att lägga fram förslag om att statsbidrag till kommunerna skall utgå för kostnader som föranleds av upprustning av skolorna ur brandsäkerhetssynpunkt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag vill först framhålla, att kommunerna svarar för förvaltningen av det allmänna skolväsendets byggnader och därmed även för brandsäkerheten vid dessa. Kommunerna skall härvid givetvis liksom i fråga om andra kommunala byggnader följa gällande bygg nadslagstiftning och författningar om brandskydd. Självfallet är det ytterst angeläget att åtgärder vidtas för att i möjligaste mån hindra nya skolbränder. Skolöverstyrelsen utfärdade i juni 1966 och maj 1967 i samråd med statens brandinspektion anvisningar om brandskyddet i skolorna. Dessa anvisningar utsändes bl.a. till skolornas huvudmän. Statens brandinspektion har vidare fäst brandchefernas uppmärksamhet på frågan om brandskyddet i skolorna. Sedermera har inom statens brandinspektion även utarbetats tekniska anvisningar om brandskydd i skolorna. Skollokalernas utförande med hänsyn till brandrisken och deras utrustning med brandskyddsmateriel varierar. Rent generellt kan sägas att alla nybyggda skollokaler i byggnadstekniskt avseende uppfyller kraven på ett effektivt brandskydd. I fråga om äldre skolbyggnader synes däremot tillräckliga åtgärder för att uppnå ett fullgott brandskydd inte alltid ha vidtagits. De brandskyddsåtgärder som är nödvändiga torde i allt väsentligt falla under begreppet underhåll och reparation. Herr Werbros antagande att erforderliga åtgärder skulle komma att dra kostnader på något hundratal miljoner kronor är obekräftat. Slutligen vill jag inskärpa att för att utfärdade föreskrifter skall ha någon verkan krävs att de noga efterlevs av dem som är ansvariga för brandskyddet i skolorna. Därvid är det angeläget att övningar i användandet av tillgänglig brandskyddsmateriel liksom Öövningar i utrymning av skollokalerna utförs samvetsgrant. Det är också viktigt att de personer som har sin dagliga verksamhet förlagd till skolorna fortlöpande uppmärksammar de speciella risker som kan uppkomma i skolan, t.ex. i samband med laborationsövningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för det svar han lämnat på min interpellation. Denna har främst föranletts av den olycka som inträffat i Enköping men också av andra olyckstillbud samt av de uppgifter jag erhållit om möjligheterna att åstadkomma en tillfredsställande säkerhet mot eldsvådor i våra skolor. Statsrådet redovisar att olika författningar på detta område reglerar kommunernas skyldigheter när det gäller brandskyddet i skolanläggningar. Jag är väl medveten-«om dessa och har studerat dem, eftersom jag i viss utsträckning handlägger sådana ärenden. Emellertid är det viktigt att vi kan vidtaga åtgärder och genomföra dem på ett effektivt sätt för att motverka fortsatta risker för våra barn. Jag finner inte i statsrådets svar något positivt ställningstagande utan endast påpekanden om lämnade anvisningar m.m. Inte heller antyder han om det skulle vara möjligt att finna utvägar att erhålla statsbidrag för de brandskyddsanordningar som erfordras. Man kan ställa sig frågan, varför det föreligger så stora brister i våra skolor i dag — sådana har ju inte påtalats tidigare. Detta gäller emellertid främst de äldre anläggningarna. Under den senaste tiden har vi som bekant fått en ny skolreform, som medfört att de befintliga skolorna måste utnyttjas på ett helt annat sätt än tidigare. Beläggningen är alltså mycket kraftigare nu än tidigare, provisoriska inredningar har måst göras, o.s.v. Många äldre skolor uppfyller dessutom inte de byggnadstekniska krav som numera ställs på sådana lokaler. Vi har även i våra skolor alltmer börjat använda brandfarlig undervisningsmateriel, = vilket = givetvis medför större risker. Jag vill också beröra en annan sak som man inte heller bör bortse från i detta sammanhang, nämligen att bar nens ytterkläder numera i stor utsträckning är tillverkade av mycket brandfarliga konstfibermaterial. När sådana kläder är upphängda i korridorer, som inte heller är brandsäkra, så kan vi lätt tänka oss vilka risker som föreligger för barnen, särskilt vid en nödvändig utrymning av skollokalerna där det saknas andra utrymningsvägar än korridorerna. Kommunerna svarar för förvaltningen och därmed också för brandsäkerheten i skolorna; det är riktigt. Men vi bör i detta sammanhang göra en liten återblick på det skolbestånd som finns. Skolbeståndet i vårt land är i betydande utsträckning gammalt — nya skolanläggningar har inte kunnat uppföras i den takt som skulle varit erforderlig i samband med den nya skolreformen. Det har väl också varit dåligt med planläggningen i detta avseende innan skolreformen genomfördes. Hade planeringen på området varit bättre, hade vi erhållit statsbidrag till skolbyggandet och därmed också till höjande av brandsäkerheten vid skolorna. Eftersom det varit nödvändigt att i ökad utsträckning ta i anspråk dessa äldre skolbyggnader, vilket medfört att brandriskerna ökat, finner jag det inte oskäligt att kommunerna skulle kunna begära större statsbidrag för att ha möjlighet att uppfylla kraven i den nya skolreformen beträffande ett betryggande brandskydd. Som det nu är sätter vi våra barns säkerhet på spel. Det ligger i allas intresse att dessa risker elimineras. Jag nämnde att kanske främst skolbranden i Enköping aktualiserat min interpellation. Men interpellationen har också föranletts av de anvisningar som har lämnats från statens brandinspektion beträffande brandsynen i skolorna. Jag vill här i korthet redovisa vad denna brandsyn inneburit. Sådan brandsyn har verkställts över hela landet men jag har här en sammanställning över läget vid skolorna i ett litet län; det är vederbörande brandchef som har gjort sammanställningen. Man kan där konstatera, att 126 av länets skolor icke uppfyller de krav i fråga om brandsäkerhet som ställs på dem, varför större eller mindre byggnadstekniska åtgärder måste vidtagas för att undanröja bristerna. 6 av skolorna har helt kasserats av brandmyndigheterna och av brandcehefen i samråd med länsskolnämnden ansetts icke lämpliga för fortsatt användande såsom undervisningslokaler. Endast 24 av länets skolor uppfyller effektivt kraven på brandsäkerhet. Statsrådet framhåller i sitt svar att de uppgifter jag lämnat beträffande kostnaderna är obekräftade. Jag har låtit göra en kostnadsberäkning på grundval av den digra lunta som jag har här, och det visar sig att för vårt lilla län skulle kostnaden belöpa sig till mellan 5 och 6 miljoner kronor. Detta torde enligt uppgiftslämnarna ändå vara lågt räknat. Om dessa kostnader »översättes» till att gälla hela landet — inte minst större län och våra storstäder — kommer vi säkerligen upp till en kostnad på mellan 100 och 200 miljoner kronor. Jag finner det därför synnerligen angeläget att man medverkar till åtgärder för att höja brandskyddets effektivitet i våra skolor. Jag anser att det erfordras statsbidrag till kommunerna för att dessa skall vidtaga de erforderliga åtgärderna.
Herr talman! Herr Werbro och jag är självfallet överens om att det som skett i dessa två fall är mycket beklagligt. Men jag tycker inte att det är särskilt angeläget att här kasta skulden på den ena eller den andra. Här gäller det att klara den situation som föreligger. När herr Werbro säger att uteblivna statsbidrag är grundorsaken till denna situation, går han enligt min mening li tet för långt. Jag har inte fått någon information om att de olyckliga fall som inträffat har en sådan bakgrund. Vad som i rådande läge är viktigt är att man i de skolor som är dåliga — det finns många sådana — ökar sina ansträngningar för att i barnens och lärarnas intresse skapa en beredskap som är högre än vad som nu ofta är fallet. Jag hade i somras tillfälle att vara med om en brandinspektion i en medelstor svensk stad och jag var då ute och studerade skolorna tillsammans med brandehef och lärare. Det rådde, herr Werbro, en ganska allmän uppfattning om att något av det väsentligaste var att åstadkomma ett mera energiskt deltagande av lärare och elever, åtminstone en gång per termin, i relativt realistiska brandövningar. Tyvärr har det nog hänt att man — mänskligt nog — inte tagit rekommendationerna om sådana övningar riktigt på allvar. Med de anvisningar som nu är utsända är jag övertygad om att man, där så är särskilt angeläget, verkligen inser problematikens allvar. Slutligen vill jag, herr talman, nämna att skolöverstyrelsen informerat mig om att den kostnadsuppskattning som gjorts icke kan bekräftas.
Herr talman! Jag skall inte påstå att dessa olyckshändelser inträffat just i de städer som inte erhållit statsbidrag. Men om vi ser på planen för skolbyggnader, finner vi att endast måttliga statsbidrag utgår till byggandet av nya skolor. Och om man genomför en ny skolreform och inte har lokaler i tillräcklig grad, så nödgas man behålla även sådana som inte fyller kraven. Herr statsrådet nämnde mycket riktigt att övningar o. d. är av utomordentligt stor betydelse. Han gav därvid ett exempel, och jag kan ge ett annat. Jag besökte nyligen en skola som består av tre våningar. I denna skolbyggnad fanns ingen annan möjlighet än via en trappuppgång att komma ner till bottenvåningen från tredje våningen, som innehöll både en slöjdlokal, där man använde limkokare o.d., och en undervisningslokal. Det fanns inga stegar, där man kunde ta sig ned, och det blir förenat med stora kostnader att se till att alla barn får möjlighet att komma ut på annat sätt än genom trappan. Mycket stora åtgärder måste vidtagas för att åstadkomma ett godtagbart resultat ur brandskyddssynpunkt. Jag är väl medveten om svårigheterna, men jag hade hoppats att regeringen mera skulle ägna sig åt denna fråga. Den är svårlöst, och jag har ingående diskuterat den med både länsbrandinspektörer och brandchefer för att försöka få större brandsäkerhet till stånd. Naturligtvis är träning med utrymningsövningar också av utomordentligt stor betydelse. Beträffande kostnadsberäkningen vill jag säga att jag gärna skall översända mitt material till Sö för att styrelsen ännu en gång skall kunna räkna över det hela och se om inte kostnaderna uppgår till åtskilliga miljoner kronor.
Herr talman! Jag vill upplysa herr Werbro om att detta år bygges skolor i Sverige för 900 miljoner kronor. Vi bygger sålunda mer än vi någonsin har gjort, och de nya skolorna kommer självfallet att bli ett värdefullt tillskott. Jag tror att man gör hela systemet en björntjänst om man inte litar på att kommunerna kan lösa denna fråga.
Herr talman!
Ty det är egentligen innebörden i herr Werbros yttrande att staten bör vidta åtgärder i detta fall. Jag är övertygad om att kommunerna själva kan klara denna fråga.
Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I 1965 års statsverksproposition förordade dåvarande departementschefen att frågan om utbildning av dietassistenter skulle lösas i huvudsaklig överensstämmelse med lärarinneutbildningskommitténs förslag. Han framhöll dock samtidigt att förslaget borde kompletteras på vissa punkter. I anledning härav uppdrog Kungl. Maj:t den 26 februari 1965 åt skolöverstyrelsen att dels på grundval av kommitté förslaget pröva frågan om dietassistentutbildningens längd jämte därmed sammanhängande spörsmål, dels — i samråd med universitetskanslersämbetet, byggnadsstyrelsen samt lokaloch utrustningsprogramkommittén för universitetet och högskolorna i Göteborg — utreda frågan om institutionell anknytning av dietassistentutbildningen till utbildningsorganisationen i Göteborg. Enligt vad jag erfarit har en plan för utbildningen numera färdigställts inom skolöverstyrelsen. Styrelsen avser att om möjligt sätta i gång en försökskurs för blivande dietassistenter under budgetåret 1968/69.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Moberg få framföra mitt tack för just det svar som jag erhållit. Jag uppskattar nämligen att av svaret framgår att man skall sätta i gång en försökskurs för dietister nästa budgetår. I min interpellation har jag beskrivit förhållandena i andra länder och framhållit, att det ofta finns dietister vid utländska sjukhus. Jag är emellertid medveten om att man inte inom svensk sjukvård kan kopiera förhållanden i andra länder. Vi har en speciell terapimiljö vid våra sjukhus, vi har läkare med mycket hög vetenskaplig bildning, sjuksköterskor med mycket gedigen utbildning, arbetsterapeuter och rörelseterapeuter. Det är i den miljön, som dietisterna skall placeras in utan att tränga bort någon av dessa grupper. Det är därför utmärkt, att det blir en försökskurs. Man kan då pröva sig fram till en svensk arbetsform av dietister. Det är numera vetenskapligt klarlagt, att större avseende måste fästas vid kosten, om man vill bevara hälsan — det fick vi belägg för vid årets medicinska riksstämma. Att det behövs en sådan här yrkeskår, råder det alltså inget tvivel om. Jag tycker emellertid, att det är en fördel med en försökskurs, också därför att man då inte absolut binder sig vid en viss utbildning. Vi vet ännu inte om dietistkurserna bör organiseras som en påbyggnad för sjuksköterskor, som en lärarinneutbildning eller kanske som en helt fristående yrkesutbildning. Kanske skall den knyta an till de kunskaper, som många inom livsmedelsindustrin i dag har. Man bör inte ha en alltför bestämd åsikt härom, innan verksamheten startar. Mycket kanske kan moderniseras eller läggas om för att bättre passa vår sjukvård. Frågan gäller för övrigt inte bara sjukvården utan hälsovården i stort. Det är emellertid en fördel, att man i dag talar om att det kommer en sådan här yrkeskår — det är betydelsefullt för planeringen av nya sjukhus — men att man samtidigt säger, att man inte absolut har bestämt, vilken utbildningen skall bli, utan söker sig fram.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han avser att inom den närmaste framtiden vidtaga några åtgärder i syfte att permanenta påbyggnadskursen i miljövårdsteknik vid John Ericsson-skolan i Östersund. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Den omskolningsverksamhet som för närvarande bedrivs för personer med teknisk utbildning syftar i första hand till att bredda användningsområdet hos de utbildade. Ett stort antal kurser har anordnats och planeras inom skilda ämnesområden, förutom den av interpellanten nämnda kursen i miljövårdsteknik bl.a. även kurser i stadsplanering, stadsplaneteknik och fritidsplanering. Jag delar herr Jönssons uppfattning om att det finns ett behov av personal med utbildning av det slag som ovan angivna kurser representerar. Jag vill emellertid erinra om att riktlinjen för det nya gymnasiets organisation har varit att söka undvika att upprätta studievägar som i utpräglad grad tar sikte på mer speciella avnämarbehov. Sådana behov skall i stället tillgodoses genom särskilda utbildningar, som bygger på en bred grundutbildning. Medel anvisas därför för särskilda påbyggnadskurser, som skolöverstyrelsen anordnar. Enligt vad jag inhämtat omarbetas för närvarande kurserna i stadsplaneoch trafikteknik i samråd med bl.a. naturvårdsverket i syfte att inom en utbildning i fysisk samhällsplanering ge utrymme även för naturvårdsfrågor. Skolöverstyrelsen har således sin uppmärksamhet riktad på det av interpellanten aktualiserade problemet. Jag vill slutligen upplysa om att ett förslag inom kort kommer att avlämnas rörande en utbildning vid de tekniska högskolorna som bl.a. skall behandla miljövårdsaspekter. även för de filosofiska fakulteterna finns planer, nämligen att anordna en mer yrkesinriktad kurs i naturvård.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är det faktum att vi har en snabbt tilltagande vattenförstöring och en oroande luftspridning av giftiga gaser. Därtill kommer bullerproblemet. Kort sagt, det föreligger ett allvarligt hot mot viktiga delar av vår naturliga miljö. Kravet på åtgärder för att få ett stopp på miljöförstöringen och för att återställa våra naturtillgångar blir mer och mer berättigat. Men för att detta rättmätiga krav skall kunna tillgodoses behövs det tillgång till i miljövårdsfrågor välutbildad personal, som har kunskaper för att omsätta vetenskapens rön i praktiska lösningar. Om jag rätt tolkat interpellationssvaret, är statsrådet och jag överens om behovet av personal. Men på de konkreta frågor jag ställde beträffande det speciella fallet har jag inte fått några direkt klarläggande svar, annat än det att statsrådet säger att skolöverstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på problemet. Gäller det problemet i stort, eller skall svaret tolkas så, att även frågan om utbildningen vid John Ericessonskolan i Östersund skall kunna få en permanent lösning? Statsrådets svar kan man kanske också tolka så att det skulle föreligga något principiellt hinder att göra utbildningen vid John Ericsson-skolan i Östersund mera permanent. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet, om han anser att det finns några egentliga, principiella hinder att förlägga en fortbildning till gymnasiet; det är ju praktiskt taget en fortbildning det är fråga om. I skolöverstyrelsens petita för året sägs beträffande lärarutbildningen att många skäl talar för att fortbildningen skall samordnas med grundutbildningen; detta är kostnadsbesparande, och organisationen blir på så vis rationellare. Även detta uttalande skulle, tycker jag, kunna tillämpas på den form av fortbildning som denna miljövårdskurs utgör.
Herr talman! Den kurs som herr Jönsson i Ingemarsgården åberopar är anordnad med medel och på basis av bestämmelser från <arbetsmarknadsmyndigheterna. Den är ett exempel på den nya typ av omskolningskurser som tar sikte på utbildning till yrken där det råder särskild brist på yrkesutövare.

Detta är en fråga som får prövas när man vet litet mera om saken.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet Moberg säger att det är av AMS anförda arbetsmarknadsskäl som i första hand legat bakom kursen i Östersund. Herr statsrådet och jag är också överens om att det föreligger ett stort behov av personer, kunniga i miljövårdsfrägor. I detta fall gäller det ingenjörer, men det kan även tänkas en form av fortbildning och vidareutbildning för jägmästare och andra yrkeskategorier, som på sina respektive områden skulle kunna göra insatser för att komma till rätta med de problem vi har på miljöförstöringsområdet. Jag har bedömt detta behov som så stort i vårt moderna samhälle att jag anser det är motiverat med en mera permanent utbildning. Eljest riskerar vi — efter att ha konstaterat att någonting måste göras — att inte veta vem som skall ta hand om uppgifterna. Vi får alltså vänta länge på att i praktiskt handlande omsätta de forskningsresultat som kommer fram efter hand. Därför är detta ett allvarligt problem som snarast borde lösas. Jag förstår herr statsrådet som menar att det hela är ganska nytt — det måste jag erkänna — och skall inte anklaga honom för att vara ointresserad. Däremot skulle jag vilja lägga honom varmt på hjärtat att följa den utbildning som bedrivits vid John Ericssonskolan och som har visat sig lyckosam på så sätt att de som har genomgått kursen har blivit starkt efterfrågade. Samtidigt är placeringen till Östersund gynnsam, eftersom där finns duktiga och intresserade lärare, som lagt ned tid på att åstadkomma en bra kurs, och man också har tillgång till en ganska oförstörd miljö att visa upp för eleverna. Det kan vara väsentligt med en riktig utgångspunkt i det avseendet när man skall söka rätta till missförhållanden.

Herr talman! Herr Westberg har frågat socialministern, om han uppmärksammat vissa konsekvenser av de reduktionsregler för olika pensionärsförmåner som träder i kraft, när pensionären har inkomster utanför folkpensionen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. En person som betalar för en särskild tjänstepension avser att skaffa sig ökad trygghet för sig och sina efterlevande efter pensionsåldern, säger herr Westberg. Emellertid — säger han vidare — får t.ex. många som uppbär familjepension efter avliden make i själva verket ingen förbättring av sitt ekonomiska läge på grund av de reduktionsregler som minskar olika bidrag om den pensionsberättigade har inkomst utöver folkpensionen. Ibland kan de t.o.m. komma i ett sämre ekonomiskt läge än om de haft enbart folkpension. Enligt ett exempel som herr Westberg anför och som gäller en änka med folkpension och familjepension från personalpensionsverket samordnas förmånerna. Härvid blir den totala pensionsinkomsten 655 kronor i månaden. Denna inkomst beskattas med 119 kro nor. Om ingen folkpension utgått hade SPV-pensionen utgjort 432 kronor i månaden. Om ingen SPV-pension varit aktuell hade enligt herr Westberg kommunalt bostadstillägg till folkpensionen förmodligen utgått med sådant belopp att den sammanlagda inkomsten blivit 477 kronor i månaden, en skattefri inkomst. Herr Westberg säger också att pensionären med den inkomst hon nu har — 655 kronor i månaden — går miste om förmånen att få pensionärslägenhet. Herr Westbergs utgångspunkt är att en person som betalar för en särskild tjänstepension avser att skaffa ökad trygghet för sig och sina efterlevande efter pensionsåldern. Jag vill inte bestrida att denna utgångspunkt kan vara riktig. Däremot vill jag framhålla att det i fråga om pensionsförsäkringar i allmänhet ligger i sakens natur att förhållandet mellan erlagda avgifter och utbetalade försäkringsbelopp varierar mycket. Det torde numera förekomma endast undantagsvis att arbetstagare själv medverkar vid finansieringen av sin tjänstepension. Inom statlig personalpensionering har sålunda avgifterna från de anställdas sida i regel för varje grupp täckt en ganska liten del av pensionsförmånernas värde och upphörde i princip helt den 30 juni 1947. I samband med de senaste 20 årens starka utbyggnad av socialförsäkringarna har samordning med försäkringsförmånerna införts i bl.a. den statliga personalpensioneringen. Det har skett efter förhandlingar och i samband med successiva förbättringar av pensionsförmånerna. komstprövade förmåner med huvudsakligt syfte att erbjuda förbättrade villkor för folkpensionärer som inte har inkomster vid sidan av folkpensionen eller har låga sådana inkomster. I det av herr Westberg anförda exemplet har den vid sidan av folkpensionen utgående personalpensionen fått den effekten att kommunalt bostadstillägg utgår med kraftigt reducerat belopp och att pensionärsbostadsbidrag över huvud taget inte utgår. Herr Westberg har inte ifrågasatt riktigheten i och för sig av denna effekt av inkomstprövningen utan endast fäst uppmärksamheten på de konsekvenser en inkomstprövning för med sig i detta och liknande fall. Jag vill framhålla att det inte gärna kan tänkas att tillämpa särskilda regler vid inkomstprövningen för de fall där tjänstepensionen helt eller delvis finansierats under medverkan av den anställde.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min interpellation, men jag måste bekänna att jag är djupt besviken över innehållet i svaret. Enligt min mening är det knappast något svar alls på min fråga utan mera en redogörelse för de faktiska förhållanden som är för handen.

Detta beklagar jag. Enligt min mening är det angeläget att något göres för att få en förbättring till stånd. Men innan jag går närmare in på den saken vill jag helt kort kommentera de synpunkter statsrådet framför i sitt s.k. svar. Statsrådet säger bl.a.: »Det torde numera förekomma endast undantagsvis att arbetstagare själv medverkar vid finansieringen av sin tjänstepension.

Och att avgifterna var låga får väl ses mot bakgrund av att pensionsförmånerna för statstjänarna till väsentlig del var innestående inkomst, som vederbörande eljest skulle ha fått ut i form av högre lön under anställningstiden. Detta måste beaktas i sammanhanget, herr statsråd. Att den ordning som nu råder och som jag givit exempel på i min interpellation är i högsta grad otillfredsställande hoppas jag trots allt att civilministern är villig medge. Åtminstone vet jag att finansminister Sträng finner den rådande ordningen otillfredsställande. Det framgick av ett interpellationssvar som han lämnade i våras — eller kanske var det förra året. Är vi ense på denna punkt gäller frågan vilka åtgärder som skall vidtas för att rätta till dessa missförhållanden. Enligt min mening måste man söka sig fram på två vägar: dels via skatten, dels via en långsammare avtrappning av de inkomstprövade förmåner som tillkommer en folkpensionär med i huvudsak endast folkpensionen att leva på. Den sistnämnda vägen prövas för närvarande av pensionsförsäkringskommittén, och det är bara beklagligt att resultatet inte redan föreligger. Det förvånar mig för övrigt att civilministern inte hade något att säga om den utredningen. Att den pågår måste väl ändå innebära att man på regeringssidan betraktar de förhållanden jag redogjort för såsom missförhållanden. Kanske herr statsrådet har möjlighet att lämna några upplysningar om när ett förslag från utredningen kan tänkas föreligga? Härvidlag är ju snar hjälp till pensionärerna verkligen dubbel hjälp. Också när det gäller den förstnämnda vägen — alltså att gå via skatten — har finansministern i något sammanhang upplyst om att det inom finansdepartementet pågår vissa undersökningar i syfte att råda bot på nuvarande brister beträffande pensionärernas beskattning. Jag understryker att finansministern sålunda talat om vissa inom finansdepartementet pågående undersökningar i syfte att råda bot på nuvarande brister i pensionärernas beskattning. Han har tydligen fullt klart för sig att här föreligger brister. Vi får hoppas att de pågående undersökningarna snabbt leder till ett för pensionärerna positivt resultat. Nuvarande förhållanden är onekligen i högsta grad otillfredsställande, och en ändring till det bättre bör ske så snart som möjligt. Att jag riktade interpellationen till socialministern berodde på att jag ansåg att han hade särskild anledning att intressera sig för ifrågavarande pensionärers läge och att det skulle ha varit möjligt att med honom diskutera initiativ som kunde leda fram till en förbättring av förhållandena. Det är klart att det inte nödvändigtvis behöver gå lagstiftningsvägen; det kanske kunde gå förhandlingsvägen. När det gäller kommunernas agerande är det möjligt att man skulle kunna ta kontakt med kommunförbunden eller på andra sätt försöka åstadkomma förbättringar. Enligt min mening är det nödvändigt att någonting görs så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Westberg beklagade sig över att jag har redogjort för de faktiska förhållandena. Jag vet inte om det är någonting som han behöver ta illa upp i detta sammanhang. Vad samordningen beträffar ligger det till så som jag har redovisat i interpellationssvaret, alltså som vi inom civildepartementet ser det från personalpensionssidan. Herr Westberg menar att de avgifter som på sin tid betalades var att jämställa med innehållen lön, och det är väl riktigt. även om avgifterna var små, säger han, fick man ändå bära dem på lönesidan. Det gör emellertid inte saken annorlunda i och för sig. Avgifterna räckte inte till någon större del av pensionskostnaderna just därför att de var så små. Det system som nu gäller för de statliga personalpensionerna med samordning med bl.a. folkpensionen har staten och de statsanställdas huvudorganisationer kommit överens om. De överenskommelser som har träffats har även omfattat tilläggsförmåner till pensioner enligt äldre reglementen, som det väl är fråga om i det fall som herr Westberg har redogjort för i sin interpellation. Riksdagen har tagit del av dessa överenskommelser och de kommentarer som varit knutna till dem och har godkänt dem. Av intresse i detta sammanhang torde närmast de överenskommelser vara som träffades åren 1959 och 1962 och som också har behandlats och godkänts av riksdagen. Det är riktigt, som herr Westberg säger, att dessa problem är föremål för uppmärksamhet inom pensionsförsäkringskommittén, som fick tilläggsdirektiv i detta avseende år 1965. Från skattesynpunkt behandlas de också efter riksdagens ställningstagande i våras inom finansdepartementet. Jag känner inte till hur långt dessa utredningar har kommit. Jag har redovisat hur vi inom civlidepartementet har anledning att se på dessa frågor. Interpellationen var ju så utformad, att det kunde vara litet svårt att veta vem som egentligen skulle svara, men eftersom herr Westberg valde att ta ett exempel från den statliga personalpensioneringens område fick jag detta uppdrag. Vill herr Westberg ha närmare klarlagt hur det ligger till på den andra sidan, får han rikta en interpellation åt det hållet.

Herr talman! När man möter de människor som detta problem angår kan man inte annat än känna med dem. Den änka som jag har refererat till i min interpellation har det ytterst bekymmersamt, kanske delvis därför att hon inte har förstått att utnyttja de avdragsmöjligheter som hon skulle ha. Hon är nämligen också sjuklig och har betydande utgifter för medicin av olika slag. Hon får således som jag bedömer det leva på existensminimum. Det skulle inte behöva vara på det sättet när hon har dels pension efter sin make, dels folkpension.

Jag noterar med tillfredsställelse att civilministern medger att talet om de små avgifterna inte är hela sanningen utan att pensionen i viss mån får betraktas som innestående löneförmåner. Man kan således inte bara ta hänsyn till de låga avgifterna. En sida av detta frågekomplex be handlas nu inom pensionärskommittén, och det säger ju oss båda att förhållandena inte är tillfredsställande. Det hjälper inte vad man kommit överens om vid förhandlingar etc. ; man har genom att tillsätta kommittén konstaterat att missförhållanden råder, och då bör de så snart som möjligt rättas till.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna diskussion. Jag tror inte att herr Westberg menar att vi från arbetsgivarsidan ensidigt skall ändra ett reglemente som närmast är att betrakta som en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna. Så agerar man inte i dessa sammanhang. Jag skall ytterligare något beröra frågan om i vilken utsträckning avgifterna har täckt kostnaderna. I det här aktuella fallet gäller det en person anställd hos SJ. Han uppbar tjänstepension under åren 1951—1958, alltså före folkpensionsåldern. Därefter har samordningen trätt i kraft och han har uppburit tjänstepensionen samordnad med folkpensionen. Änkan har sedan uppburit familjepension från 1966. Jag tror jag vågar påstå att om man räknar efter hur långt de erlagda avgifterna skulle räcka i detta fall skall man finna att de täcker en mycket blygsam del av de pensionsbelopp som har utbetalats och fortsättningsvis kommer att utbetalas. Herr Westberg beklagade att han inte fått något svar på sin fråga. Jag tycker nog att jag har lämnat ett sådant när jag i den sista meningen i svaret säger att »det inte gärna kan tänkas att tilllämpa särskilda regler vid inkomstprövningen för de fall där tjänstepensionen helt eller delvis finansierats under medverkan av den anställde». Det är den uppfattning jag har om denna del av frågan. Jag håller med herr Westberg när han i sitt senaste inlägg beklagar att vederbörande inte har utnyttjat alla avdragsmöjligheter; den frågan berör emellertid inte den statliga pensionssidan.

Herr talman! Civilministern svarar enbart som civilminister, och det har han givetvis rätt att göra. Jag skulle dock önskat att han i detta sammanhang hade svarat som regeringens representant. Frågan var ställd till socialministern, och jag hade hoppats att få den belyst också från andra utgångspunkter än de som civilministern företräder. När nu civilministern hade åtagit sig att svara på en fråga ställd till socialministern, hade jag hoppats på att få frågan belyst i ett vidare sammanhang än det som civilministern närmast har att företräda. När det vidare gäller frågan om de erlagda avgifterna kontra de pensionsförmåner som utgått vet vi ju allesammans, att det aktuella försäkringssystemet bygger på att blott ett litet antal försäkringstagare får tillfälle att utnyttje pensionsförmånerna. Det är ju fråga om ett försäkringssystem, och jag tycker inte att det är motiverat att göra sådana beräkningar, som civilministern i detta fall säger sig ha gjort.

Herr talman! Jag har närmast begärt ordet för att påpeka en felsägning av herr Westberg, som gjorde gällande att det i detta sammanhang är fråga om ett försäkringssystem. Så är ju inte alls fallet, utan det gäller ett fördelningssystem. Vidare tror jag att herr Westberg, om svaret på hans interpellation hade lämnats av socialministern eller finansministern eller om han hade återkommit med en interpellation till någon av dem, knappast hade fått något annat besked än det jag givit, eftersom det pågår utredningar på detta område inom såväl socialsom finansdepartementet. Jag tror inte att man från något av dessa håll är beredd att svara mera uttömmande än vad jag gjort.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han vill redogöra för omfattningen av den kompletterande grundutbildningen för arbetslösa ungdomar och om han är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att bereda dessa ungdomar en så långt möjligt komplett grundskolekompetens. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Arbetsmarknadsstyrelsen antog i slutet av oktober ett aktivitetsprogram mot ungdomsarbetslösheten, som bl.a. innefattade åtgärder för att inom ungdomsutbildningen ta emot arbetslösa ungdomar. Länsskolnämnderna inventerar sålunda möjligheterna att i pågående yrkesskolkurser placera in ungdomar som saknar arbete. Stödundervisning kan utnyttjas för att dessa skall kunna anpassa sig till utbildningsgången. Därutöver rekommenderas anordnande av ett ökat antal kompletteringskurser till grundskolekompetens. Under innevarande år anordnas på cirka 50 orter kurser för inträdessökande till fackskola och gymnasium. Kurserna, som kan genomföras som heltidskurs under ett läsår eller deltidskurs under två läsår, syftar till att ge kompetens motsvarande genomgången utbildning på gymnasieförberedande eller humanistisk linje i grundskolan. Enligt vad jag erfarit utarbetar skolöverstyrelsen för närvarande en ny utbildningsplan, som avser komplettering också för erhållande av kompetens motsvarande kraven på teknisk, merkantil och social linje. Kurser av detta slag är avsedda att starta nästa vårtermin. Länsskolnämnder och länsarbetsnämnder har fått förhandsmeddelanden och instruktioner för att kunna planera och förbereda denna kursverksamhet. Enligt min mening bör dessa åtgärder kunna fylla det syfte som fru Lewén-Eliasson efterlyst, nämligen att bereda ungdomarna en så långt möjligt komplett grundutbildning. Kurserna organiseras för närvarande av yrkesskolan men samma krav på lärarkompetens som i grundskolan gäller. Det finns heller inget hinder mot att kurserna, där så är möjligt, lokalt förläggs till grundskolan med utnyttjande av dess lärare, lokaler och utrustning. Jag vill slutligen erinra om att förgymnasial utbildning på deltid kan anordnas av den kommunala vuxenutbildningsorganisationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min in terpellation. Svaret är tillfredsställande, då det ger besked om att man inom såväl — arbetsmarknadsstyrelsen som skolöverstyrelsen är i full verksamhet för att på olika vägar bereda de ungdomar som nu är utan arbete och inte gått nioårig grundskola möjlighet att använda tiden till att skaffa sig en grundskolekompetens. Jag har självfallet inga erinringar emot att det är yrkesskolan som har ansvaret för och organiserar dessa kurser. Det är också tillfredsställande att statsrådet upplyser om att dessa kurser kan förläggas till grundskolan med utnyttjande av dess resurser när det gäller lärare och lokaler, om det är lämpligt lokalt sett. Likaså är det tillfredsställande att den kommunala vuxenutbildningen kan organisera viss utbildning. Jag utgår då ifrån att folkbildningsorganisationerna kan kopplas in. Därutöver vill jag emellertid gärna passa på att göra några ytterligare reflexioner. Först och främst finner jag det mycket tillfredsställande att arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen tillsammans så aktivt och kraftfullt tagit upp utbildningsfrågorna i sammanhang med bekämpandet av arbetslösheten bland de unga. Arbetsmarknadsstyrelsens aktivitetsprogram mot ungdomsarbetslösheten av den 27 oktober i år förutsätter ju en rad omedelbara åtgärder från skolöverstyrelsens, skolnämndernas och det kommunala skolväsendets sida, och jag har förstått att det är under verkställighet. Om man ser till siffrorna för ungdomsarbetslösheten enligt den sista räkning som är genomförd och redovisad, så förstår man också att just utbildningsfrågorna är så centrala. Av de cirka 8000 redovisade arbetslösa ungdomarna har jag förstått att drygt hälften saknade yrkesutbildning, och en stor del av dessa hade endast folkskola i botten. Då man nu är i full färd att om sätta detta program i handling kan det ändå förefalla onödigt att i riksdagen ta upp vissa delfrågor, men mina kontakter den sista tiden med ansvariga personer i skolnämnder, i skolledningar och ute på arbetsförmedlingarna ger mig ändå anledning framföra några synpunkter. Först och främst tror jag att informationen i dessa ting måste uppmärksammas.

Det blir så mycket lättare att sammansätta tillräckligt stora klasser eller grupper inom yrkesskolan både när det gäller vanlig yrkesutbildning och de av mig nämnda kompletteringskurserna, om ungdomarna och deras föräldrar nås av en intensiv information om detta. På arbetsförmedlingen tror man — och det finns anledning anta att det är riktigt — att det finns en ganska betydande dold ungdomsarbetslöshet. Ungdomarna vet genom kamrater att det inte finns något jobb, och då går de inte till förmedlingen. På så sätt uppstår en grupp som inte heller får information om de chanser till utbildning som kan finnas. En annan sak som är värd uppmärksamhet är det faktum, att alla typer finns representerade bland de arbetslösa ungdomarna — från de mest ambitiösa och till raka motsatsen, från dem som har utbildning men ändå inte kan få arbete och till dem som tagit sin skolgång väl lättvindigt, haft anpassningsproblem i skolan, slutat i förtid och nu står med ett stort handikapp inför arbetsmarknaden som den i dag fungerar. Till de sistnämnda arbetslösa kan vi säkert också räkna en stor grupp som gått i hjälpklasser eller specialklasser. Det är väl att skolan är beredd att ta emot dem igen och ge dem det som de inte har fått tidigare, men det gäller också att få dem tillbaka till skolan. Långt ifrån alla dessa ungdomar vill söka utbildning.

En helt annan fråga som jag gärna vill ta upp gäller åldersgränsen för utbildningsbidrag, vilken har aktualiserats i en skrivelse från arbetsmarknadsverket och skolöverstyrelsen. Jag skulle sätta stort värde på om statsrådet Moberg ville ange, om det är under prövning i regeringen att ändra den åldersgränsen från 21 till 20 år. Jag är medveten om att jag tagit upp en del frågor som formellt ligger utanför statsrådet Mobergs område, men jag har vågat mig på det, då jag trott mig förstå att här skall alla goda krafter mobiliseras mot det onda som en ungdomsarbetslöshet är och att man inte skall snegla alltför mycket på formella hinder utan att det i stället skall vara ett vettigt samarbete mellan ämbetsverk och andra myndigheter. Jag tycker mig förstå att det är med dessa intentioner man nu arbetar.

Herr talman! Jag vill helt instämma i det som den föregående talaren slutade med, nämligen att vi måste göra allt som kan göras för att råda bot på ungdomsarbetslösheten, som verkligen är ett mycket allvarligt problem. Även jag har med tillfredsställelse konstaterat att utbildningsfrågorna bli vit kraftigt uppmärksammade i det rådånde arbetsmarknadsläget. Det är ett område där man kan göra verkligt stora och avgörande insatser, inte minst på yrkesutbildningssidan men även när det gäller de kompletteringskurser som vi här hört talas om.

Det betyder sålunda att några initiativ ingalunda kan tas under våren, om inte verksamhetens igångsättning flyttas. Jag vill därför fråga, om statsrådet är beredd medverka till en sådan ändring i fråga om tidpunkten, att man redan under vårterminen kan komma i gång med den ifrågavarande verksamheten. Jag tror att det vore utomordentligt värdefullt, om så kunde ske. Det är också mycket angeläget från den synpunkten, att vi just nu har så stora skaror ungdomar gående arbetslösa. Om en sådan ändring kunde genomföras, skulle vi på det lokala planet få värdefulla möjligheter att hjälpa de unga till en meningsfylld sysselsättning. Vi hade hemma hos oss på arbetsförmedlingens initiativ en samling för arbetslösa ungdomar, ungdomar som har slutat skolan men saknar arbete. Detta var inom ett litet block, Ljusdalsblocket, och man fick samman 75 ungdomar som var färdiga med sin utbildning men som inte hade arbete och inte visste vad de skulle ta sig till. Jag vill gärna lovorda det initiativ som togs den gången. Men vad jag nu efterlyser är alltså vidgade möjligheter att komma till rätta med detta problem.
Herr talman! Till herr Westberg vill jag först säga att riksdagen redan har fattat sitt beslut i denna fråga. Det beslutet innebär att den förbättrade organisationen och de förbättrade möjligheterna kommer att föreligga från den 1 juli nästa år. Dessutom vill jag lämna herr Westberg den upplysningen, att redan i den nuvarande organisationen kan — och det görs också — de nuvarande kvällsgymnasierna ge en förgymnasial utbildning, dock inte på samma goda villkor som kommer att gälla från den 1 juli nästa år. Jag instämmer helt i vad fru Lewén Eliasson har sagt om önskvärdheten av att de möjligheter som nu förbereds till våren verkligen blir uppmärksammade av ungdomarna och deras anhöriga. Det skulle ju vara mycket olyckligt — när nu så kraftiga åtgärder förbereds och viljan att hjälpa till är så stark — om ungdomar i vissa fall inte skulle komma i åtnjutande av de förbättrade möjligheterna på grund av bristande information. Jag hoppas att de resurser och de möjligheter som här ges verkligen också utnyttjas på ett effektivt sätt. Beträffande frågan om åldersgränsens flyttning från 21 till 20 år, så finns sedan rätt länge på den punkten en framställning från arbetsmarknadsmyndigheterna till regeringen, vari man begärde att få gränsen sänkt till 18 år. Men i samband med det program mot ungdomsarbetslösheten som lades fram presenteras nu tillsammans med skolöverstyrelsen ett nytt förslag av innebörd att gränsen skulle sänkas till 20 år. Det är ett mycket stort problem, det bör man ha klart för sig. Men frågan är under prövning i inrikesoch ecklesiastikdepartementen.

Herr talman! Jag är klart medveten om att det finns möjligheter att via kvällsgymnasium tillgodose vissa utbildningsbehov. Det är emellertid riktigt som statsrådet säger, att det inga lunda sker på samma gynnsamma villkor som den vuxenutbildning vi räknar med skall komma i gång den 1 juli 1968. Anledningen till att jag här ifrågasätter, om man inte eventuellt skulle kunna göra en ändring med hänsyn till det rådande arbetsmarknadsläget, är att jag tror att gynnsammare villkor skulle stimulera skolstyrelserna att vidta åtgärder för att än mer hjälpa de unga.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för beskedet om åldersgränsen. Jag har nog insett att det har inte minst en ekonomisk innebörd. Eftersom jag emellertid anser att denna fråga är så pass allvarlig för de ungdomar det gäller vill jag bara uttrycka den förhoppningen, att man kan finna vägar att sänka denna åldersgräns.
Herr talman! Som herr Westberg säkert vet, är det nu praktiskt taget uteslutet att göra någon förändring för våren i det system vi har.